Herr talman! Jag förstår mycket väl problemet för jordbruksministern att ta ställning till frågan på det här preliminära stadiet. Det måste väl ändå betraktas som en smula originellt att skriva till länsstyrelserna och framlägga ett preliminärt förslag, men det må så vara. Skrivelsen beledsagas emellertid av någonting som jag skulle vilja karakterisera som en mycket anmärkningsvärd målsättning. Som jag sade i mitt förra inlägg, avser jag här främst utredningens formulering, att den förutsätter att man i Norrlands inland och i skogsbygderna i övrigt skall nöja sig med en lägre servicenivå. Jag hade nog trott att jordbruksministern här skulle ha kunnat kommentera detta. Jag kan visserligen finna vissa rätt positiva sidor i det förfarande som utredningen tillämpat, d. v. s. att den testar sitt förslag på länsmyndigheterna, men det borde väl ändå förutsättas att det material som en utredning tillställer de instanser som skall yttra sig står i överensstämmelse med de direktiv som utredningen har fått.

Herr talman! Jag har velat ge till känna vad vi anser i den här frågan som riksdagsmän från Jämtlands län men även hur det har resonerats på ort och ställe. Jag sade i mitt första inlägg att vi har velat påtala saken på ett tidigt stadium. Vi vet mycket väl att när det kommer en proposition finns det möjligheter att motionera. Jag kan redan nu lova ut att om vi inte är tillfredsställda med propositionen så kommer det motioner. Det är ju den vanliga tågordningen.
Herr talman! Vi får ju först se, om vi är kvar i riksdagen, när det blir dags att avlämna en proposition och väcka motioner, innan vi utlovar någonting i den vägen. Jag tycker inte att det är något fel att länsstyrelserna som skall yttra sig får någonting att yttra sig över. Det är väl helt i sin ordning att de får del av en målsättning och ett förslag som de sedan får säga sin mening om. De synpunkter som herrarna har fört fram förutsätter jag blir framförda av de lokala myndigheterna, och jag utgår också ifrån att detta kommer att påverka utredningen. Beträffande själva principfrågan måste det väl ändå vara orimligt att en regeringsledamot skall följa varje utredning och i varje skede av utredningsarbetet tillkännage en uppfattning. Vad är det för slags ministerstyre som ni eftersträvar?

Herr talman! Jag har inte föreslagit att vi skall minska antalet riksdagsledamöter; frågan gällde vilka personer man har valt.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder för att kartlägga i vilken omfattning den mat som serveras i skolbespisningar och andra kollektiva matbespisningar blir avfall och låta undersöka orsakerna till rådande missförhållanden. Skolmåltidsverksamheten omfattar för närvarande ca 1 200 000 elever. Verksamheten är en kommunal angelägenhet och kostnaderna bestrids enbart av kommunerna. Under de senaste åren har kommunerna väsentligt ökat sina ansträngningar att ge eleverna en fullvärdig kost och samtidigt strävat efter att utnyttja rationella arbetsmetoder och utrustningar. Jag anser mig därför kunna räkna med att kommunerna jämte deras samarbetsorgan, Svenska kommunförbundet, har sin uppmärksamhet riktad på det av interpellanten aktualiserade spörsmålet.
Herr talman! Jag ber att tillherr statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Anledningen till interpellationen var det skrämmande resultatet av en undersökning angående skolmåltidsverksamheten och den mat som vid en skola gått till spillo. Undersökningen har blivit föremål för publicering i våra massmedia, och uppgifterna har icke dementerats, varför man kan utgå från att de är riktiga. Den bortkastade maten omfattade inte mindre än cirka 39 procent av den varmrätt som tillagats. Cirka 43 procent av den mjölk som ställts fram blev avfall, och av brödet blev cirka 39 procent svinmat. Undersökningen är i högsta grad alarmerande. Enligt uppgift som jag erhållit från skolöverstyrelsen via riksdagens upplysningstjänst skulle det förhållandet att så mycket mat har kastats bort helt få tillskrivas felbedömningar inom lokala instanser. Herr talman! Självfallet bör man inte dra den slutsatsen av undersökningen att förhållandena är likartade i landets samtliga skolbespisningar, men jag anser det vara skrämmande nog att det över huvud taget kan ske i en skola. I sitt korta svar påpekade statsrådet att skolmåltidsverksamheten är en kommunal angelägenhet och att kostnaderna bestrids enbart av kommunerna. Vidare erinrar statsrådet om att kommunerna ökat sina ansträngningar för att ge eleverna fullvärdig kost samt att inom skolmåltidsverksamheten utnyttja så rationella arbetsmetoder som möjligt. Allt detta är givetvis mycket positivt. Även om jag är medveten om att detta spörsmål är en kommunal fråga finner jag det ändå inte omotiverat att i riksdagen ta upp den fråga jag aktualiserat i min interpellation. Det finns anledning att man från statens sida med uppmärksamhet följer hithörande frågor och vidtar åtgärder om så erfordras. Av det lämnade svaret framgår att statsrådet räknar med att kommunerna jämte deras samarbetsorgan, Svenska kommunförbundet, har sin uppmärksamhet riktad på det i interpellationen aktualiserade spörsmålet. Min förhoppning, herr talman, är att det vid en av våra skolor inträffade skall leda till skärpt uppmärksamhet när det gäller livsmedlens användande vid våra kollektiva matbespisningar och inte minst vid skolmåltidsverksamheten. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Bara en kort replik. Jag tror inte att vi skall underskatta kommunalmännens vilja och förmåga att bevaka problem av detta slag. Jag är inte alls övertygad om att ett överflyttande av ansvaret till centrala instanser leder till rationellare och bätt re förhållanden. Ansvaret i dessa avseenden bör enligt min mening kvarligga på våra kommunala förtroendemän.
Herr talman! Herr statsrådet måste ha fullkomligt missuppfattat mig. Det var inte min mening att vi skall ta bort ansvaret från kommunerna — detta är kommunernas eget kompetensområde. Men ingenting hindrar väl att man från statens sida, exempelvis från skolöverstyrelsen, följer spörsmålet med allra största uppmärksamhet. Jag vill än en gång påpeka att detta är en kommunal angelägenhet och att — som statsrådet också sade — kostnaderna för denna verksamhet helt bestrides av kommunerna. Men jag anser det ingalunda vara något fel att ta upp frågan i riksdagen. hållan att få framställa interpellation till herr statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet angående universitetslärares möjligheter till forskning.

Herr talman! I samband med att proposition nr 70 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen, m.m., nu remitteras till utskottet vill jag rikta en mycket allvarlig kritik mot regeringens handläggning av denna fråga. Den kritiken avser även det material och innehåll i propositionen rent tekniskt sett som riksdagen har att ta ställning till sedan bevillningsutskottet behandlat densamma. Under det senaste året har vi från vårt håll vid ett flertal tillfällen framhållit det nödvändiga — men också självklara — i att en reformering av skattesystemet bör föregås av en demokratiskt sammansatt kommittés utredningsmaterial. För en sådan reform bör det ligga till grund ett material, som springer fram ur en allsidigt sammansatt offentlig utredning. Lika självklart har vi ansett det vara alt en remissbehandling av ett utredningsförslag borde ha kommit till stånd.

Regeringen har i detta fall valt en helt annan metod för detta förslags beredning, en metod som inneburit en anmärkningsvärd maktfullkomlighet men också en nonchalans mot opinionen, de vanliga människorna, och den formella demokratiska process som vi håller styvt på i riksdagen. Man har serverat det lilla urval av fakta som man själv har ansett lämpligt för att få en debatt och för att kunna känna vart vinden blåser. På samma gång har man undvikit att få till stånd en riktig debatt. In i det sista har man så gjort lämpliga ändringar i förslaget, vilket när det alltså nu föreligger till väsentliga delar är nytt. Härtill kommer att inte heller det nu föreliggande regeringsförslaget utgör ett fullständigt eller ens tillräckligt underlag för frågans ekonomiska genomlysning och behandling.

Hade regeringen, som ju har väntat länge med att framlägga propositionen, endast tagit del av konjunkturinstitutets numera publicerade rapport, hade den funnit att prognosen 3,5 procent är felaktig. Konjunkturinstitutet räknar nämligen med 5 procents prisstegringar. Det finns alltså i dag all anledning anta att de givna förutsättningarna inte kommer att hålla, och propositionen innehåller inte några alternativa beräkningar av förslagets konsekvenser vid en annan utveckling. En annan anmärkningsvärd brist i förslaget är att marginalskattetabeller saknas.

De statsfinansiella följderna av förslaget är också svåröverskådliga. Uppenbarligen är icke skatteförslaget statsfinansiellt neutralt. Det förefaller som om den utgiftsökning för stat och kommun som följer av momshöjningen inte finns täckt på inkomstsidan. Detta nämner jag inte som en politisk bedömning — den saken lär vi vid senare tillfälle få diskutera — utan endast som en teknisk iakttagelse vid läsningen av propositionen. Genom höjningen av mervärdeskatten minskar vidare samtliga statliga och kommunala bidrag i värde. Förslaget förutsätter att en del av dessa skall återställas till sina ursprungliga värden, t.ex. barnbidraget, studiebidraget och studiemedlen. Kostnaderna för att återställa det kommunala bostadstilläggets värde redovisas emellertid inte i siffror i propositionen. Skall detta åtagande bäras av stat eller kommun, och vad kommer det egentligen att kosta? Vi saknar redovisning. Vi saknar också beräkningar av hur de enligt förslaget kraftigt höjda marginalskatterna kan väntas komma att påverka avtalsrörelsen och därmed statens och kommunernas lönekostnader. Inte heller på denna punkt finns någon teknisk redovisning.

Det är således mycket som saknas av de förutsättningar som självfallet bort redovisas för riksdagen för att förslaget skulle kunna ges en riktig genomlysning av riksdagens ledamöter. Det finns anledning att i samband med remissen rikta en mycket allvarlig kritik mot regeringens sätt att bereda denna viktiga fråga. Man har uppenbarligen låtit valtaktiska skäl styra beredningen av och innehållet i den nu framlagda propositionen.

Herr talman! När representanter för folkpartiet tidigare har begärt en parlamentarisk utrednig om skattesystemet har den socialdemokratiska majoriteten ställt sig avvisande — vissa delar av det har varit föremål för utredning, men hela den stora frågan om avvägningen av skattesystemet har inte utretts offentligt. Vi gjorde förra året en hemställan om att man som underlag för den offentliga debatten i frågan skulle publicera det material och de olika alternativa förslag som framlades. Detta har inte gjorts, och så sent som i remissdebatten i januari månad vädjade jag till finansministern att han skulle offentliggöra det material som då fanns i finansdepartementet. Det är känt att det fanns en rad olika alternativa förslag, och det är svårt för oppositionen att med de begränsade resurser som den har själv utarbeta tekniskt mycket invecklade system. När propositionen nu remitteras kan jag bara konstatera att materialet inte har offentliggjorts i tillräckligt god tid. Nu ämnar jag inte använda den dyrbara tid som vi inom oppositionen har för att utarbeta våra motioner till att ingå i en sakdebatt i skattefrågan; jag vill bara med beklagande konstatera att vi har så kort tid på oss.
Herr talman! I fredags, alltså för fyra dagar sedan, hade jag tillfälle att två gånger i TV och en gång i radio lämna kommentarer till de två propositioner om förmögenhetsskatt och inkomstskatt som vi nu skall remittera.

Det viktiga är emellertid att, såvitt vi kan bedöma det, förbättringar i åtskilliga avseenden har genomförts i tidigare aviserade förslag. Det har blivit icke oväsentliga förbättringar beträffande förmögenhetsbeskattningen, framför allt för småföretagare av skilda slag, och det har blivit förbättringar för egnahemsägare. Kvar står dock vissa skönhetsfläckar. Vi har pekat på ett par sådana. Den ena gäller barnfamiljerna, den andra vad man kort brukar kalla den faktiska sambeskattningen. För att ta ett exempel: Två makar arbetar från morgon till kväll i en egen diversehandel; den ena av makarna får då ta på sig hela skattebelastningen med påföljd att skatten blir högre. Dessa frågor få vi återkomma till i den motion som vi naturligtvis liksom andra inom oppositionen avser att väcka och diskutera närmare när vi behandlar vederbörande utskottsutlåtande. För närvarande har jag inte mer att säga på denna punkt.

Herr talman! Jag råkade mera av en slump passera och fick höra herr Holmberg presentera en något avslagen variant av sig själv. Herr Holmberg anser att det inte har varit tillräckligt med utredningar på skatteområdet. Vi har haft en förskräcklig massa utredningar — två som direkt behandlas i propositionerna, nämligen familjeskatteberedningen och kapitalskatteberedningen. För ett par år sedan arbetade allmänna skatteberedningen, vilkens betänkande oppositionen krävde omedelbart skulle göras till föremål för proposition. Debatten om allmänna skatteberedningens förslag visade något mycket väsentligt, nämligen att skatterna icke primärt är en fråga om teknik eller tabeller och siffror utan är något som har att göra med värderingar. Det var också på grund av våra värderingar som vi inte kunde ansluta oss till det förslag som allmänna skatteberedningen lade fram. Det har alltså förekommit många utredningar på detta område. Herr Holmberg sade vidare att vanliga människor inte i tillräcklig mån fått vara med om att påverka det nu aktuella förslaget. Det är ett intressant uttalande. Det ligger alltså mindre av expertutredningar bakom förslaget än vad herr Holmberg skulle ha önskat. Aldrig tidigare har emellertid vanliga människor i så hög grad varit engagerade för att diskutera fram principerna för en skattereform såsom varit förhållandet i detta fall. Nyheten i detta skatteförslag är ju att vi icke gick den väg som man så ofta går, med inhämtande av = expertförslag 0. s. v., utan började mitt ibland de vanliga människorna i samhället och ställde frågan vilka principer som enligt deras mening skulle vara vägledande vid utformningen av skatteförslaget. Vi hade cirka 30 000 människor i grupper om tio var, där vi diskuterade jämlikhetsfrågor och i mycket hög grad skattefrågan. Vi fick in förslag och synpunkter från dessa människor, och de handlade om värderingar. De var beredda att acceptera en skatteomläggning som innebar att de lägre inkomsttagarna gynnades. Vem som helst kunde i och för sig vara med i dessa grupper. Vi inbjöd sedan till det s.k. Storrådslaget, i samband med vilket vi via blanketter på arbetsplatserna, annonser m.m. framhöll att vi, om vi ville hjälpa låglönegrupperna, inte bara kan ta av de högavlönade utan solidariskt måste bidra härtill via mervärdeskatten och frågade om vederbörande var beredda till en sådan insats. Vi fick ja på den frågan. När partikongressen behandlade denna fråga kände man den väldiga styrka som det innebar att veta att det icke var fråga om en samling människor som rest dit från olika delar av landet för att ta ställning till ett förslag på detta område utan att de hade mandat från de tiotusentals människor som redan hade diskuterat frågan. De kunde ställa sig bakom principerna för en sådan skattereform i medvetande om att de hade sina medlemmar bakom sig. Vi presenterade naturligtvis ganska utförligt principerna bakom förslaget, och dessa fördes sedan vidare i statsverkspropositionen. Det förhållandet att man för en bred allmän debatt om de grundläggande principerna för en skattereform tycker herr Holmberg emellertid inte innebär att man engagerar vanliga människor. Herr Holmberg har nu hamnat i en något kluven position. Å ena sidan säger herr Holmberg att förslaget är ett uttryck för den hemskaste maktfullkomlighet inom regeringen. Å andra sidan vill han göra gällande att, såsom hans partivän sade, förslaget präglas av att »>opposition lönar sig». Å ena sidan målar han bilden av en regering som utan hänsyn till oppositionen och vanliga människor trumfar igenom sitt förslag. Å andra sidan försöker han framställa saken så att regeringen ängsligt lyssnar till de visheter som herr Holmberg nu anfört i skat tefrågan och som vi måste ta hänsyn till när vi utarbetar våra förslag. Båda dessa skildringar kan icke vara sanna. Det för herr Holmberg pinsamma som nu inträffat är att det när vi redovisade våra planer i statsverkspropositionen ganska klart kunde utläsas vad skattereformen i stora drag skulle innebära. Vi inbjöd då till en principdebatt. Den principdebatten ville inte herr Holmberg ge sig in på, utan i stället kom han med anklagelser om hemlighetsmakeri och den väldiga skrämselkampanj med vilken man försökte inbilla det svenska folket att det skulle bli oerhörda skattehöjningar, framför allt då för hemmafruarna. Högerns partisekreterare sade att de lågavlönade tjänstemännen skulle drabbas allra hårdast. Hälften av TCO:s medlemmar tjänar under 30 000, men jag vet inte vad de moderata känner till om tjänstemännen. Hela denna skrämseltaktik har ju nu fallit till marken då förslaget ligger på bordet. För varje dag som vi får på oss för att förklara för människorna innebörden av skatteförslaget kommer denna borgerliga skrämselkampanj att te sig allt grotieskare. Så får vi uppleva det misstag som gjorts så många gånger förut, nämligen att man går ut och försöker skrämma människorna som då det gällde ATP och mycket annat. Sedan upptäcker människorna att skrämseln saknar verklighetsunderlag, och jag tror att detta blir ganska förödande för förtroendet för borgerligheten. Det var egentligen bara en enda sak i herr Holmbergs inlägg som var intressant. Alla de formellt sett tekniska resonemang som han gick in på hade egentligen samma innehåll — talet om marginalskatterna m.m. Herr Holmberg ogillar alltså i själva verket principerna för denna skattereform, nämligen en omläggning till de lägre inkomsttagarnas förmån. Vi har hela tiden hållit på denna princip. Herr Holmberg kan aldrig direkt säga att han tycker illa om det här förslaget. I stället anför han en mängd tekniska skäl för att ge uttryck för just den ståndpunkten. Men snart slår ju hemsökelsens timme, herr Holmberg, ty nu går det inte längre att skylla på än det ena än det andra. Förr eller senare måste moderata samlingspartiet bekänna färg och tala om vilka värderingar det har och vilket skattesystem det önskar här i landet.

Herr talman! Det var intressanta ordvändningar herr Palme kom med i sitt inlägg. Han började med att konstatera, att han »slumpmässigt»> passerat i korridoren och fått höra att skattefrågan aktualiserats. Jag tycker att just ordet slumpmässigt ganska väl karakteriserar regeringens hela handläggning av frågan. Slumpen och hemlighetsmakeriet har tydligen varit de två ingredienser som man använt för att söka förvilla opinionen och för att försöka hålla oppositionen i ovisshet om vad regeringen egentligen vill. Statsminister Palme gav på sätt och vis en skenbild av hur skattereformen kommit till. Han sade, att man börjat bland de vanliga människorna — cirka 30 000 personer — när man presenterat sina idéer om hur skatten skulle utformas. Människorna accepterade en skattehöjning. Det är alldeles riktigt, att det inom det socialdemokratiska partiet förekommit en skattediskussion.

Det är dessa 50 procent som nu har sin chans att då riksdagen behandlar denna fråga få ge uttryck för sin uppfattning, både vad gäller själva principerna om hur skatten skall utformas och vad gäller frågan om hur skatten tekniskt sett skall läggas. Nu säger herr Palme att det har varit tillräckligt med utredningar. Herr Palme åberopar allmänna skatteberedningen, som ju för fem år sedan presenterade sitt förslag. Vi vet vad det förslaget innehöll. Men det är ju inte det, som är redovisat och behandlat i dagens proposition. Det är i stället ett förslag utarbetat inom finansdepartementet — och det har inte varit på remiss — som ligger på riksdagens bord. Det är riktigt att kapitalskatteberedningen och även familjeskatteutredningen har varit med i spelet, men kapitalskatteberedningen har inte ens avslutat sitt arbete. Vad det förslag gäller, som kapitalskatteberedningen framlagt, har dess bättre även herr Palme vänt tummen ned. Det har inte accepterats. Då herr Palme talar om att man inte både kan kritisera och påstå att regeringen inte tar hänsyn till kritik och samtidigt säga att regeringen har tagit hänsyn till den opposition, som förekommit i detta fallet, har herr Palme fel. Herr Palme vill tydligtvis inte göra en åtskillnad mellan å ena sidan kapitalskatterna och å andra sidan inkomstskatterna. Det är alldeles riktigt, att regeringen vikt sig då det gäller kapitalskatterna, d.v.s. beskattningen av arv, gåva och förmögenhet. Där har regeringen gått ned från 240 eller möjligen 250 miljoner kronor, som från början beräknats skulle tillfalla statskassan, till 40 miljoner kronor. Det är vi i och för sig glada över. En så hård förmögenhetsskatt, som regeringen från början planerade, skulle ha haft förödande verkningar på ägandeförhållandena i samhället under kommande generationer. Där har vi alltså vunnit en seger redan innan propositionen framlades. Men hur är det med inkomstskatterna? Hur är det med marginalskatterna? Fanns det några representanter för TCO, SB, SIF eller från arbetstagarorganisationerna i övrigt med för att lägga fram sina speciella synpunkter vid de socialdemokratiska rådslagen? Tog man i så fall hänsyn till dessa synpunkter då propositionen utformades? Uppenbarligen har man inte gjort detta. Det är den punkten som vi i dag anmärker på. Vi vet att det inom finansdepartementet — jag kan inte tänka mig att något annat skulle kunna vara fallet -— måste finnas väl utarbetade, genomlysande, överskådliga tabeller över bl.a. marginalskatteeffekterna. Att de inte har presenterats är enligt vår mening ett försök att göra det svårare för riksdagen att ta ställning i denna fråga. Jag har inte velat ta upp en stor politisk värderingsdiskussion i detta sammanhang; det får vi tillfälle att göra vid skattefrågans senare behandling. Jag har pekat på, att det finns allvarliga brister i propositionen. Det är fråga om material, som vi menar inte bara skall föreläggas bevillningsutskotten utan även riksdagens ledamöter i övrigt. Det borde ha skett vid en sådan tidpunkt att partigrupperna — framför allt oppositionens — kunnat få samma material som den interna kretsen inom det socialdemokratiska partiet haft till sitt förfogande, när den byggt upp sin argumentation och sin skattepolitiska propaganda i övrigt.
Herr talman! Jag skall inte alls blanda mig i diskussionen mellan herr Holmberg och statsministern, men jag tycker att statsministern framförde några synpunkter av mera allmänt intresse, som jag gärna vill kommentera. Han sade att frågan om skatter inte är så mycket en fråga om teknik som om värderingar, och det är klart att det är rätt. Först och främst gäller det vilken värdering man har om hur skattetrycket skall fördelas. Vi väckte en motion i januari 1969, där vi pekade på att på grund av inkomstutvecklingen och utvecklingen i fråga om kommunalskatten drabbar skatterna nu lägre inkomsttagare hår dare än vad som var avsett när det nuvarande skattesystemet konstruerades. Vi sade därför att det finns skäl att sänka skatten för de låga inkomsterna, och vi hade också ett förslag till en metod för detta, nämligen att man skulle ge ett avdrag på skatten, lika stort för alla, för att uppnå målet utan att samtidigt öka marginalskatterna. Där finns det alltså en gemensam synpunkt. Men jag vill gå vidare och säga att det är inte bara fråga om värderingar. Det är fråga om hur dessa värderingar skall kunna komma till uttryck i skattelagstiftningen på ett sådant sätt att resultatet blir rimligt och riktigt. Och här uppkommer en intressant fråga. I inkomtskiktet mellan 30000 och 35 000 kronor för gift man med hemmafru kommer enligt herr Strängs nya skatteförslag varje inkomstökning på 100 kronor att belastas med 57 kronor i skatt i stället för 47 kronor enligt nuvarande system. Det blir antagligen mer än 57 kronor, beroende på höjningar av kommunalskatter och sådant, men jag skall inte gå in på det. Den största höjningen av marginalskatterna över huvud taget, procentuellt sett, sker just i skiktet 30 000—35 000 kronor. Tyvärr ser det ut som om vi skulle få en inflation här i landet. Om en löntagare i 30 000-kronorsskiktet — en gift man med hemmafru — får kompensation för penningvärdeförsämringen, är det då rimligt att han skall avstå 60 kronor i stället för 50 kronor av varje hundralapp han tjänar, d.v.s. att han får 10 kronor mindre av vad han skulle ha i kompensation? Kan det vara rimligt att höjningen sker just där? Då säger några att det är inte så många människor i det här landet som har 30 000 kronor i inkomst, så det betyder inte så mycket. Jag tror att vi måste komma ihåg en sak: när vi rör oss med inkomstuppgifter, rör vi oss med flera år gamla siffror. Just nu är det ofta fråga om siffror från 1968 års taxering, d.v.s. 1967 års inkomster, men skatteskalan skall användas på inkomster år 1971, fyra år senare! 1967 var medianinkomsten för familjer där ena maken har inkomst 25 000 kronor, och då kan man tycka att det inte gör så mycket vad som händer i 30 000—35 000-kronorsklassen. Detta gäller utanför Stockholm, ty i Stockholm ligger inkomsterna högre, men jag talar nu om riket i övrigt. En mycket försiktig beräkning visar att 1971 kommer medianinkomsten i riket i övrigt för familjer med en inkomsttagare att ligga omkring 30 000 kronor, d.v.s. just i det skikt där det blir en kännbar smäll. Eftersom skalorna är låsta och finansministern inte har något som helst system för att de skall indexregleras eller på något annat sätt följa med i prisutvecklingen, kommer samma realinkomst att beskattas hårdare undan för undan. Detta är tekniska saker, och vi på oppositionssidan anser att det hade varit bra om vi på ett tidigt stadium hade haft tillgång till olika alternativa beräkningar. Det blir nu svårt att på en begränsad tid kunna framlägga ett förslag. Herr talman! Det är den synpunkten som jag här har velat anlägga.

Herr talman! Det är bra att herr Gustafson i Göteborg nu har upptäckt kommunalskattens betydelse. Det var nämligen det stora felet med allmänna skatteberedningen, vars arbete herr Gustafson deltog i, om jag minns rätt, att man inte gjorde den upptäckten. Ni uppmärksammade då inte kommunalskattens avgörande betydelse i sammanhanget, och det var ett av de avgörande skälen till att vi nödsakades förkasta skatteberdningens produkt. Sen skall jag inte här gå in på någon sakdiskussion med herr Gustafson rörande marginalskatten.

Och om man inte vill acceptera att kurvan blir något brantare, så accepterar man inte grundtanken att hjälpa särskilt de lägre inkomsttagarna. Om oppositionen tror sig om att kunna prestera ett bättre förslag, får ni tillfälle att lägga fram det så får vi diskutera det förslaget. Men det väsentliga är att de allra flesta inkomsttagarna i det skikt som herr Gustafson i Göteborg talar om får en sänkning av sin totala skatt. Herr Holmberg sade att slumpen här hade spelat in. Ja, det tillhör ju inte vanligheterna att det tas upp en större politisk debatt vid ett bordläggningsplenum. Herr Holmberg har sagt att han inte vill utmana mig på debatt om skatteekonomi, ty jag är alldeles för okunnig i de frågorna jämfört med herr Holmberg själv, denna vandrande uppslagsbok. Därför lystrade jag alldeles särskilt när herr Holmberg steg upp i denna talarstol för att ösa ur sin kunskaps brunnar på detta område. Men vad herr Holmberg sade var verkligen avslöjande. Han sade följande: Ni har hållit på och diskuterat skattefrågorna i det socialdemokratiska partiet. De frågorna har ni bearbetat grundligt — han använde det ordet; själva har vi kallat överläggningarna för dialog och diskussion inom vår rörelse, och dit har alla varit inbjudna — men vi andra stackare har inte diskuterat dessa frågor. Men nu skall vi plötsligt presentera de andra 50 procentens villkor.

Herr talman! Det här börjar bli intressant. Statsministern menar att det finns någon ödesbestämdhet som säger att en skattekurva måste se ut på ett alldeles särskilt sätt. Låt oss då se till marginalskatterna! Man kan inte hitta dem i herr Strängs proposition utan måste gå till en tidningstabell för att över huvud taget få tillgång till dem, och det beror därpå att finansministern säger att det är helt ointressant med marginalskatt. Herr statsministern beklagade nyss att också jag hade berört denna fråga, men är det inte så, herr statsminister, att den intresserar folk i allmänhet? Vi kan ju tänka på löntagare som står inför en förhandlingsomgång, där det är fråga om att de skall få lönehöjningar, som i många fall inte ger någonting annat än kompensation för prisstegringarna; många löntagare har under den senaste tiden fått mindre i lönehöjning än vad priserna har stigit, och det har gett dem reallönesänkningar. Om de nu skall få en lönehöjning som skall kompensera dem för de prisstegringar som har inträffat, är det då helt ointressant om de får behålla 500 eller 400 kr. av den tusenlapp de får i lönehöjning? Inte för dem, absolut inte! Därför måste man givetvis diskutera, få tid att diskutera och få tekniskt underlag för att diskutera hur en skatteskala skall göras. Nu är det så för t.ex. gifta med hemmafru att marginalskatten just mellan 30 000 och 35000 kr. stiger med 9,9 procentenheter, under det att ökningen är bara 6,7 procentenheter mellan 35 000 och 40 000 kr. och 5 procentenheter mellan 40 000 och 45 000 kr. Det ligger ingenting ödesbestämt i detta. Jag har valt detta exempel för att visa att det här inte bara är fråga om värderingar. Här är det fråga om möjligheter att få tid att utarbeta ett tekniskt system som fungerar på ett skäligt sätt.

Herr talman! Herr Palme har ett par gånger varit inne på att grundtanken i detta förslag är att minska skatten för låginkomsttagarna. På den punkten tror jag inte det råder några större meningsskiljaktigheter mellan de demokratiska partierna. Personer som har lägre inkomster skall naturligtvis drabbas mindre hårt av den belastning, som skatterna utgör. Eftersom herr Palme understryker sitt intresse för just låginkomsttagarna kan man naturligtvis fråga sig, hur detta rimmar med en liten detalj, som man kan ta del av i tabellerna. Enligt dessa får en ensamstående med 100 000 kronor i inkomst en skattesänkning på 1215 kronor. Detta kan i och för sig vara riktigt. Han har tidigare beskattats oerhört hårt. Det visar dock att regeringen — dess bättre, vill jag säga — inte på alla punkter har koncentrerat skattesänkningen till låginkomsttagarna. Sedan säger herr Palme något mycket intressant: Vad ojar sig oppositionen över? Varför väntar oppositionen att regeringen skall framlägga förslag, som den i sin tur kan ta ställning till? Varför gör oppositionen ingenting själv? Herr Palme har visserligen inte varit statsminister så länge, men han har varit utbildningsminister och vanlig riksdagsman under lång tid och kan inte gärna ha undgått att åtminstone någon gång lyssna på de skattedebatter, som vi har haft här i riksdagen. De har mycket klart angivit inriktningen av oppositionens skattepolitik. Moderata samlingspartiet presenterade dels i en stort upplagd motion i januari förra året, dels i en motion i höstas ett program, som gick ut på att låginkomsttagarna skulle befrias från statsskatt och att mellaninkomsttagarna och även de högre inkomsttagarna skulle få lägre marginalskatt och lägre progressiv beskattning. Vi ville att barnfamiljernas situation speciellt skulle beaktas. Vi var också beredda att se till att de kostnader, som åsamkades samhället genom dessa lättnader i den direkta beskattningen, skulle kompenseras genom en höjd mervärdeskatt. Jag skall inte gå närmare in på detta problem. Jag tycker dock att herr Palme inte borde vara så uppslukad av sina egna förslag, att han inte ens tar del av eller lyssnar till vad oppositionen säger. Herr Palme beskyller också omgivningen för att inte behärska detta område och vara okunnig. Jag kan gärna medge, herr Palme, att vi har svårt att bedöma de tekniska effekterna av förslaget. Anledningen till det är emellertid, herr Palme, att regeringen har underlåtit att presentera det tekniska materialet, bl.a. marginalskattetabellerna. Får vi dem lär vi oss mer och kan debattera bättre. Jag hade inte för avsikt att gå in på själva innehållet i propositionen. I mitt första anförande pekade jag på brister i den, på avsaknaden av innehåll i åtskilliga fall. Det är detta frågan gäller liksom regeringens handläggning av ärendet. Jag har redan gått igenom hur regeringen i sitt sätt att informera opinionen försökt styra utvecklingen åt ett visst håll. Den har inte visat tillräcklig respekt för den demokratiska opinionsbildningen. Den har försökt att genom hemlighetsmakeri och genom undanhållande av fakta göra det svårare för de 50 procent av den svenska väljarkåren, som har en annan uppfattning än regeringen om hur skatteproblemet tekniskt skall lösas. Det vittnar om nonchalans. Det är inte den >»hemskaste> maktfullkomlighet, som herr Palme talar om. Jag tycker att maktfullkomlighet är ett tillräckligt starkt ord — det behöver inte förstärkas.
Herr talman! Nu börjar det bli verkligt intressant. Jag tillåter mig fråga: Varför lägger då inte oppositionen fram sina förslag? Ni talar bara om det försprång vi haft därför att vi så länge diskuterat och förberett skattefrågan. Men här svänger herr Holmberg på klacken och säger att detta inte alls är sant, eftersom det finns ett klart redovisat högerns skatteprogram som blivit framlagt. Ja, låt oss säga moderata samlingspartiets program — men det var högerns program när ni lade fram det. Det är inte programmet utan partiet som har bytt namn, och det skall man inte skylla det stackars skattesystemet för. Ni hade emellertid alla chanser i världen att gå ut och informera väljarna om den moderata linjen i skattefrågan i stället för att gnälla över att ni inte fick se regeringens tabeller och förslag. Varför talar ni inte om det förslag, som ni säger att ni har? Om ni gör det är det ni som har ett stort försprång i debatten. Varför i all sin dar har ni gnällt över vår maktfullkomlighet, som tagit sig uttryck i att vi utarbetat våra tankegångar genom debatter inom partiet, att vi sedan offentliggjort principerna och att vi till sist framlagt det tekniskt utformade förslaget? Varför har ni inte kämpat för det förslag som vi nu får veta att ni hela tiden haft? Herr Holmberg fortsätter — och då börjar det bli verkligt svårt för honom — sitt resonemang med att säga att alla de demokratiska partierna är ense om att man skall hjälpa låginkomsttagarna.

Har ni nu plötsligt ändrat mening beträffande ert tidigare klart redovisade program, så att ni vill stödja låginkomsttagarna, eller står ni fast vid era gamla principer som hur ni än garderat dem alltid inneburit en övervältring till de lägre inkomsttagarnas nackdel? Vi har aldrig varit ense gudskelov med högern eller moderata samlingspartiet i skattefrågan just därför att det ta parti representerat helt andra värderingar än vi. På sätt och vis är det mycket avslöjande att höra herr Holmberg här ondgöra sig över att en ungkarl med 100 000 kronors inkomst skulle få en skattesänkning enligt regeringens förslag. Detta är, så som alla de i kammaren närvarande ledamöterna vet, en ofrånkomlig konsekvens av genomförandet av en individuell beskattning och en gemensam skatteskala. Om man då inte i hög grad vill skärpa de marginaleffekter för de gifta, som ni redan ondgör er Över, blir den ofrånkomliga konsekvensen att en och annan ensamstående med relativt höga inkomster får en skattesänkning. Jag kan emellertid berätta för herr Holmberg att 93 procent av de ensamstående har inkomster under 30000 kronor och alltid utgör i stort sett en låginkomstgrupp. Det finns några få som har höga inkomster, men som någon sagt förblir väl inte de som har sådana inkomster så länge ungkarlar, varför detta problem kanske avskaffar sig självt. Men här blir det plötsligt ett vapen i högerns hand. Ni försöker angripa regeringsförslaget genom att säga att det är förskräckligt att ge ungkarlar med 100 000 kronor i inkomst en liten skattesänkning. Det är väl ingen som tror på detta resonemang efter att under alla år ha fått uppleva att högern eller moderata samlingspartiet framlagt förslag som skulle ha givit tusentals kronor i skattesänkning till alla personer med högre inkomster. Fortsätt att kritisera vårt förslag, herr Holmberg, ty då kommer folk med gott förstånd att inse att det är något lurt med det hela! Sedan fortsatte också herr Holmberg och herr Gustafson i Göteborg med att tala om marginalskatten, och det är klart att den spelar en roll. Det är mycket viktigt att vi exempelvis företar en betydande sänkning av marginalskatten för textilarbetare, så att de får behålla mera av sin inkomst. Men det är inte sådana grupper ni har talat om. Det tredje, som kanske är litet intressant i dagens debatt är att det plötsligt blev två nya parhästar här i talarstolen, nämligen herrar Gustafson i Göteborg och Holmberg. Herr Gustafson, om än på ett mycket mera modest och sakligt sätt, uppehöll sig envist vid samma problematik som herr Holmberg och diskuterade skatteförslaget bara från marginalskattesynpunkt. Jag hoppas att dessa båda nya parhästar inte blir alltför samstämda. Jag skall inte lägga mig i den saken, men vill de bli samstämda är det i varje fall inte till de mindre inkomsttagarnas fördel.
Herr talman! Det som statsministern nu sade var avslöjande. Om man kritiserar regeringen på en bestämd punkt och därvid får sällskap med någon från ett annat parti knyts man genast ihop med det partiet till alla delar. Att jag nu tog upp frågan om marginalskatterna beror helt enkelt på det faktum att propositionen icke innehåller någon tabell som belyser dessa skattesatser. De övriga frågorna — barnfamiljerna, den faktiska sambeskattningen och pensionärerna — har vi många tillfällen att diskutera, men det finns särskild anledning att få klarhet om marginalskatterna, eftersom det är en sak, herr statsminister, som intresserar mycket stora grupper av löntagare, vilket parti de än tillhör.

Herr talman! Statsministern har på ett ganska skickligt sätt försökt slingra sig ifrån det viktigaste problemet för en regering, nämligen att presentera en av de betydelsefullaste propositionerna på ett genomtänkt och belysande sätt. Jag pekade från början på vissa bris ter i propositionen. Var, herr Palmgren, skall stat och kommun ta de 500 miljoner kronor som vänstern tydligen anser att man skall trolla bort? Det står inte ett dugg i propositionen härom, och man rycker över huvud taget på axlarna när saken förs på tal. Var finns de marginalskattetabeller som man inte vill redovisa?

Regeringen har i detta fall snabbt värpt en stor skatteproposition en vecka före påsk utan att ge oppositionen möjlighet till arbete under påsk för att i detalj forma alternativa förslag.
Herr talman! Till sist bara några ord! Herr Holmberg kallar mig för Palmgren och det får han gärna göra hur länge som helst, om jag får fortsätta att kalla moderata samlingspartiet för högern. Det blir mycket mera praktiskt på det sättet. Ni har nu, herr Gustafson i Göteborg och herr Holmberg, fått ett material som möjliggör en total belysning av skattesystemet. Vill ni ha ytterligare material, är det inte svårt för er att färdigställa det själva och göra de undersökningar som kan anses erforderliga. Vid bevillningsutskottets behandling av ärendet kan material inhämtas. Men det finns en gräns för hur mycket material som kan tas med i en proposition om den skall bli någorlunda överskådlig. Herr Holmbergs yttrande om påsken tycker jag inte är något viktigt i ett allvarligt sammanhang. Men ni återkommer hela tiden till detta med margi nalskatterna. Jag har ingen tro på att folkpartiet och högern i alla frågor skall gå i armkrok. Ni har varit oense förr, och det kanske för det mesta kommer att fortsätta att vara så. Jag har bara konstaterat att i dagens debatt framstod herrar Gustafson och Holmberg som verkliga parhästar i sin argumentation på den punkt där de förde fram kritik mot skatteförslaget. Vi får se, när påskfriden är över, om denna samkörning kommer att fortsätta. Det skall bli intressant att följa utvecklingen därvidlag.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i debatten här mellan statsministern och herr Holmberg, men jag vill säga en sak med anledning av att statsministern påpekade, att man inte skall förirra sig in i marginalskatteproblematiken. Statsministern tycktes tro att, den som diskuterar marginalskattefrågan, därigenom visar att man är motståndare till en tendens inom skattepolitiken i inkomstutjämnande riktning. Jag skulle därför gärna vilja säga en sak till herr Palme, om han nu vågar lyssna. Jag tycker nämligen att han gjorde ett ytterst allvarligt fel; jag skall försöka klara ut detta på ett par minuter. Herr Palme! Marginalskattefrågan gäller varje grupp av inkomsttagare och varje enskild inkomsttagare. Den gäller möjligheten för envar att förbättra sin realinkomst, inte bara att höja sin inkomst nominellt. Om en person finner att den ena hälften av inkomsthöjningen går åt för att kompensera levnadskostnadernas stegring och att den andra hälften tas av staten och kommunerna i skatt så alt det inte blir något kvar, så blir alltså problematiken hur han — det gäller även en låginkomsttagare — skall ha möjlighet att förbättra sin reella inkomst. Det hade varit utomordentligt bra, om statsministern hade ägnat större uppmärksamhet åt detta problem — som är ett mycket väsentligt problem — att beskattningen i ett samhälle med stigande priser i många fall tar ifrån människorna praktiskt taget hela fördelen av den nominella inkomsthöjningen. Detta är inte någon liten teknisk detalj. Regeringen har inte ens publicerat det material som behövs för att frågan någorlunda lätt skall kunna bedömas. När herr Palme framhåller att skattereformen är fråga om värderingar och inte om teknik, så blir slutsatsen att regeringen för länge sedan kunde ha lagt fram det avgörande materialet. Varför kunde inte herr Sträng ha gjort det i januari? Var inte era värderingar då klara? Varför vill herr Sträng hålla på i månader, om det inte vore därför att ytterligare en del ting måste bestämmas. Det är därför rimligt att även oppositionen får en viss tid på sig. Till sist, herr talman, statsminister Palme har i en del anföranden uttalat att de borgerliga i sin kampanj skulle motsätta sig en skattepolitik i utjämnande riktning. Men, herr statsminister, från folkpartiets sida har vi inte offentliggjort någon ståndpunkt i skattefrågan, och jag har inte sett att centerpartiet har gjort det heller. Jag vet inte om man har gjort det från moderata samlingspartiets sida, men man kan väl svara för sig själv. Om oppositionen har fått vänta i åratal på ert förslag bör ni väl kunna vänta i två och en halv vecka på att få ta del av vår ståndpunkt i stället för att i förväg påstå allt möjligt om vad vi vill eller inte vill. Men herr Palme har kanske tänkt speciellt på moderata samlingspartiet. Jag vill i så fall hemställa till statsministern att Ni lär Er att skilja på de olika oppositionspartierna även när Ni debatterar. Däremot är det kanske mindre viktigt om Ni säger högern eller moderata samlingspartiet.
Herr talman! Jag behöver inte i och för sig lära mig att skilja på de olika oppositionspartierna — de skiljer så bra på sig själva. Men jag måste säga att det i dagens debatt verkligen inte är så lätt att göra det.

Vad marginalskatteproblemet beträffar så är väl inte en marginalskatt på 100 procent tänkbar annat än i extrema fall med en utecmordentligt usel avkastning på en förmögenhet. Frågan gäller vad som är en rimlig marginalskatt i olika skikt, och den diskussionen får vi säkerligen återkomma till. Jag skall ge herr Ohlin chansen att minska marginalskatten om ni vill göra det, och sedan får ni tala om varifrån pengarna härti!l skall tas. Då kan vi föra en meningsfull debatt. Jag skall gärna vänta i två och en halv vecka på ett förslag i denna fråga från herr Ohlin och hans vänner. Slutligen vill jag beklaga att jag var på väg ut ur plenisalen, men det berodde på att samtliga riksdagsgrupper nu sammanträder, och jag tror att riksdagsgrupperna har ett legitimt anspråk på att åtminstone deras ordförande visar sig på sammanträdena.
Herr talman! Statsminister Palme ansåg att diskussion i skattefrågan i det socialdemokratiska partiet ersätter en debatt i alla de demokratiska församlingar som partierna utgör. Då är det i och för sig konsekvent att herr Palme säger att riksdagens debatt i dag bör vika för den socialdemokratiska riksdagsgruppens sammanträde. Låt mig endast beröra två frågor. Det verkar som om det nu hos herr Palme börjar skymta — men mycket otydligt — någon insikt om att marginaleffekterna i beskattningen inte bara beror på de skalor som regeringen publicerat, utan att det hela har något samband med den fortgående prisstegringen och att man därför även för låginkomsttagare kan komma upp till mycket stora marginaleffekter i närheten av 100 procent. Ännu tycks emellertid inte herr Palme ha nog »förirrat sig in i» denna problematik för att vilja närmare gå in på saken, men det kanske kommer. Som ursäkt för att herr Palme taiat em »borgerlig kampanj» anför han att en del liberala tidningar kritiserat regeringen på ett sätt som han inte gillar. I så fall har väl regeringen sig själv att skylla, eftersom kritiken delvis utgått från bristfälliga upplysningar. Men inte överstiger det väl ändå statsminister Palmes distinktionsförmåga att, om han menar »vissa liberala tidningar», också säga detta i stället för att klumpa ihop dem med partierna och tala om att de borgerliga gör si eller så. Nog kan väl herr Palme se skillnaden när tidningen Aftonbladet skriver en sak och när regeringen uttalar sig i samma fråga, ofta på ett helt annat sätt. Inom oppositionen har vi någon gång blivit kritiserade för att inte i tillräcklig grad iaktta denna distinktion mellan press och regeringsparti. Jag tror att herr Palme skulle må väl av att öva sig i att göra den distinktionen. Vidare återkommer jag, herr talman, till ett önskemål att när statsminister Palme kritiserar oppositionen i en fråga, där det finns olika ståndpunkter, han lär sig att skilja mellan de olika partierna och klargör vilket parti han syftar på eller om han syftar på vissa delar av tidningspressen.
Herr talman! Partiledaren Olof Palme har inte tid att vara statsminister längre just nu; han har ett partisammanträde som väntar. Det är ganska typiskt, ty om någonting framgått av denna debatt är det att Olof Palme över huvud taget icke har någon ambition att vara statsminister — inte en hela folkets statsminister. Han känner sig uppenbarligen som en partiledare, som har tagit på sig ett vänsterknäck som något slags ordförande i regeringen. Han finner att det socialdemokratiska partiet kan som beredningsunderlag ersätta svenska folket, att det socialdemokratiska partiets instanser kan ersätta oppositionspartier och riksdagsorgan. Det är inte en sådan statsminister vi väntar oss. Det är riktigt som herr Ohlin säger att det inte spelar så stor roll om man gör en felsägning då och då.

Herr talman! För det val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn på så många personer, som valet avser.

Herr talman! Vi reser i vår motion II: 1164 inga invändningar mot förslaget i förevarande proposition att Kungl. Maj:t skall kunna bevilja tillfälligt tillstånd att under år 1970 sänka vattenståndet vid befintliga kraftverksoch regleringsdammar. Den situation som har uppstått beträffande kraftförsörjningen i vårt land nödvändiggör den föreslagna åtgärden. Det förefaller också som om berörda kommuner — kanske med något undantag — accepterar skälen till den föreslagna åtgärden. Det är alltså inte det frågan gäller. Men här och var reses invändningar från andra utgångspunkter. Man anser att berörda sakägares lokala intressen i fall som dessa ganska ofta kommer i kläm. De skadeverkningar som i förekommande fall har uppstått anser man otillräckligt beaktade. Därför befarar man att bedömningen av olägenheterna när det gäller längre gående åtgärder — d. v. s. en vattenreglering utöver vad som normalt anses tillrådlig — på samma sätt kommer att otillräckligt beaktas. Vi anser det förslag som vi ställt, nämligen att man även borde höra kommunerna såsom det mest representativa uttrycket för berörda lokala sakägarintressen, vara rimligt. Utskottet består dessa synpunkter med det kortfattade omdömet, att de berörda sakägarnas intressen enligt utskottets mening kommer att tillgodoses på ett betryggande sätt. Punkt och slut. Några skäl för denna sin slutsats anför inte utskottet. Man kan fråga vari olägenheten med att låta de lokala synpunkterna få komma till tals före avgörandena i sak består. I detta sammanhang uppkommer även en annan fråga, som vi något berört i vår motion. I det konkreta fall som vi har åberopat talas det om en icke obetydlig inkomstökning för producenten. Man är ute i bygderna naturligtvis medveten om detta förhållande när man inför förestående vattenregleringar diskuterar frågan hur de lokala sakägarintressena brukar bli tillgodosedda och i detta sammanhang också aktualiserar ett önskemål om att få bli hörda.

I alla händelser, herr talman, kan jag inte finna de anförda skälen mot ett bifall till det i motionen II: 1164 ställda förslaget vara bärande. Jag ber därför att få yrka bifall till motionen II: 1164.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är inte att jag vill anmäla en mening som avviker från den som framförts i tredje lagutskottets utlåtande nr 26. Jag har i princip inget att erinra mot att Kungl. Maj:t under den tidsperiod, som anges i utskottets förevarande utlåtande, lämnar tillstånd till att sänka vattenståndet vid befintliga kraftverksoch regleringsdammar under vad som eljest är lagligen medgivet. Förhållandet beträffande landets elförsörjning är sådant att dylika drastiska åtgärder kan komma att krävas. Förutom det av riksdagen i förra veckan fattade beslutet om tvångsmässig begränsning av elkonsumtionen kan, därest inte vattentillgångarna ökas genom kraftig nederbörd, ett krafttillskott skapas genom att vissa regleringsmagasin tillfälligt avsänks under fastställda nedre vattenståndsgränser. Vattenståndet i våra sjöar och vattendrag är mycket lågt. Vänerns vattenstånd är för att bara ta ett exempel 3,10 meter, det lägsta som någon gång noterats sedan Vänerns vattenstånd reglerades genom vattendom år 1937. Det lägsta tillåtna vattenståndet 1 januari— 30 april är 43,16 meter över havet. Den 16 mars i år var vattenståndet 43,28 meter över havet och en vecka tidigare var det 43,32 meter. Vattenståndet har alltså under den senaste sjudagarsperioden sjunkit med 4 centimeter. Det är helt naturligt att det låga vattenståndet skapar problem, inte minst för sjöfarten. För några dagar sedan erhöll jag ett brev från ett rederi som driver sjötrafik på Vänern.

Redan det nuvarande låga vattenståndet innebär en mycket stor ekonomisk förlust. Många av våra fartyg får redan i dagsläget ett lastbortfall på mellan 500 och 600 ton per resa. Skulle detta låga vattenstånd kvarstå under större delen av seglationsåret, som kanalmyndigheterna håller för troligt, innebär det ett fraktbortfall av storleksordningen 2 milj.kr.nor för våra rederiers fartyg. Anledningen till detta stora bortfall av last är till största delen Karls Grav. Hade densamma fördjupats tidigare, som så många gånger diskuterats, skulle fartygen trots dagens extremt låga vattenstånd kunna passera med ett djupgående av ca 4,3 m mot i stället nuvarande 3,9 m och förlusten enbart för vårt vidkommande kunnat stanna vid ca 1 milj.kr.nor. Om Du betänker att varje centimeter minskad nedlastning betyder ett lastbortfall av 5—10 ton per fartyg, och att vi sysselsätter ett 30-tal fartyg på Vänern, så betyder det ett lastbortfall av ca 150—300 ton eller nettoförlusten i pengar ca 3500—7 000 kr. per vecka. Av ovanstående förstår Du säkert att vi redan nu anser katastrofen vara ett faktum och att ytterligare sänkningar av Vänerns vattennivå för oss ter sig helt omöjligt. Thunbolagets rederier och som Du vet trafikeras Vänern även av många andra rederier.» Herr talman! Med det anförda vill jag ha sagt att sänkning av den nedre vattengränsen endast får företagas därest det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till landets kraftförsörjning, men i denna bedömning bör även stor hänsyn tagas till bl.a. båttrafik och fiske. Jag vill helt instämma i vad departementschefen anfört om att tillståndsmöjligheten endast skall utnyttjas om kraftsituationen blir sådan att tillstånd oundgängligen behövs med hänsyn till landets kraftförsörjning. Om det finns risk för mycket svårartade skador, bör tillstånd över huvud taget inte ges.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
Herr talman! Det utskottsutlåtande vi här behandlar är föranlett av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om tillfällig vattenreglering under 1970, enligt vilken lag Kungl. Maj:t kan lämna tillstånd att tillfälligt sänka vattenståndet vid befintliga kraftverk och regleringsdammar under vad som eljest är lagligen gällande. Tillstånd får lämnas bara om det är oundgängligen nödvändigt för landets kraftförsörjning under 1970. Tillståndet får inte avse längre tid än till utgången av juli månad i år. Jag har i min hand ett tidningsurklipp där man nämner de regleringsmagasin som kan komma i fråga. De ansökningar som hittills kommit in gäller Satisjaure och Messaure i Stora Luleälv, Tjaktajaure i Lilla Luleälv, Ajaure och Storuman i Umeälv, Kultsjön i Ångermanälven, Storsjön i Ljungan och Arbråsjön i Ljusnan. De begärda till stånden skulle möjliggöra en kraftproduktion på cirka 470 miljoner kWh. Kraftbristen uppgår som bekant till cirka 600 miljoner kWh. Med andra ord skulle denna tillfälliga vattenreglering inte behöva få den omfattning som motionärerna tänkt sig, utan den kan till sin räckvidd bli rätt begränsad. Fru Marklund hyser enligt utskottets bedömande obefogade farhågor för att sakägarnas — det må gälla kommuner eller enskilda — ekonomiska intressen skall komma i kläm i det här sammanhanget. Jag vill då påminna om hur ett ärende av denna art behandlas. Enligt 13 § i lagförslaget skall sökande före den 1 november 1970 till vattenrättsdomaren inkomma med inlaga upptagande bl.a. beskrivning av den föreslagna reglering, de upplysningar i övrigt som behövs för att bedöma ersättningsfrågorna, uppgifter på berörda fastigheter, vederbörande fastighetsägares eller nyttjanderättshavares namn och hemort samt de ersättningsbelopp sökanden anser böra utgå. Bevisbördan ligger med andra ord på den sökande. Gången i vattendomstolen blir då att regleringsföretaget till vattendomstolen inger sin bedömning av värdet på de skador som kan väntas bli förorsakade av en sänkning av vattennivån. Dessa uppgifter skickas ut till sakägare. Om det är kommuner som är berörda får de naturligtvis också dessa uppgifter. Är man inte nöjd med det hela, kan anmälan göras till vattendomstolen, varvid man påpekar att de ersättningar som erbjuds är för låga och att man på vissa poster kräver höjningar. Denna ansökan prövas sedan i vanlig ordning i vattendomstolen. Om man inte är nöjd med de ersättningar som där blir fastställda, kan man överklaga i vanlig ordning. Från dessa utgångspunkter har vi i utskottet ansett att sakägarnas intressen — det må gälla kommuner eller enskilda — är väl tillgodosedda och att det finns alla möjligheter att inom lagstiftningens ram göra sina berättigade krav gällande. I motionen II: 1165 har man till behandling medtagit även ett speciellt vattenmagasin och framhållit att det sjöområdet inte bör komma i fråga. Utskottet har i anledning därav uttalat att det inte anser sig böra göra någon egen bedömning av vilka regleringsmagasin som bör bli föremål för tillfällig avsänkning enligt lagen eller turordningen dem emellan. Vi förutsätter i stället att Kungl. Maj:t vid tillståndsgivningen tar nödig hänsyn till vad som framkommer i utlåtandena från de ansvariga myndigheterna och inte ger tillstånd, om det finns risk för mycket svårartade skador. Detta är väl den enda ståndpunkt till dessa frågor som utskottet kan ta. Det är orimligt att begära att vi vid den hastiga handläggning som varit nödvändig skall ha kunnat skaffa oss en så ingående kännedom att vi kan säga att utbyggnad inte bör komma i fråga t.ex. i Kultsjön, i Vänern eller i Tåsjön, vilket man har föreslagit i motioner och härifrån talarstolen. Herr talman! Jag är övertygad om att de enskilda sakägarnas intressen blir väl tillgodosedda inom ramen för det förslag som har lagts fram i propositionen. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I motsats till fru Marklund skall jag inte yrka bifall till den motion som jag har skrivit under, men jag vill gärna göra några randanmärkningar. I stort sett håller jag med utskottets talesman om att det inte är lält för utskottet att göra en egen bedömning av vilka sjöar som kan komma i fråga och vilken turordning dem emellan det skall vara. När man läser vad utskottet skrivit känner man emellertid fortfarande viss tveksamhet. Även om man inte sätter i fråga att situationen i dag beträffande kraftförsörjningen är sådan att det måste ges tillstånd till sänkning, måste man fråga sig om inte det hela kunnat planeras på annat sätt, om det var nödvändigt att vänta med elkraftsregleringen så länge o. s. v. Att vi talar särskilt om Kultsjön i vår motion beror på att den är ett ömmande fall. även om vi förstår vad utskottet skriver, tycker vi att vi måste peka på att denna bygd verkligen har fått lida för de många. Vi behöver elkraft i vårt land, och det är självfallet att de bygder som berörs av utbyggnader får vissa nackdelar, men man måste fråga sig hur långt dessa skall få sträcka sig. Man har satsat hårt på turismen i denna bygd, och man är rädd om de naturvärden som finns kvar. Man har redan förlorat det mesta av fisket och fruktar att det lilla som återstår skall bli ytterligare försämrat. Det är sant att man efteråt kan begära skadestånd, och långt om länge får man väl de summor man kräver eller en del av dem, men frågan är om man ändå kan få ersättning i den utsträckning man borde ha fått. Jag vill gärna göra en anmärkning till.

Herr talman! Jag vill gärna lugna herr Nilsson i Agnäs litet. Enligt vad utskottet har erfarit kommer Kungl. Maj:t att infordra yttranden från bl.a. statens naturvårdsverk, kommerskollegiet och fiskeristyrelsen för att kunna bedöma skadeverkningarna i varje en skilt ärende. Vidare hörs de vattenrättsdomare vilka har kännedom om de företag som avses bli ytterligare reglerade för att besked skall kunna erhållas om behovet av särskilda vattenhushållningsbestämmelser. Genom denna remissbehandling kan den tillfälliga avsänkningens verkningar i bl.a. de av herr Nilsson i Agnäs nämnda hänseendena, fisket och naturvårdsintresset, antas bli sakkunnigt belysta. Visar det sig då att skadeverkningarna blir för omfattande får man räkna med att det inte heller ges något tillstånd. Man skulle kunna säga att landet befinner sig i en katastrofsituation när det gäller energiförsörjningen. Skall man släcka elden i ett hus som brinner kan man naturligtvis inte uppehålla sig alltför länge vid att diskutera var man skall ta vattnet. Här gäller det att snabbt komma fram till ett avgörande beslut för att vi skall kunna trygga energiförsörjningen.
Herr talman! Allt vad herr Grebäck säger står skrivet i utskottsutlåtandet, och jag har i stort sett inte några invändningar att rikta mot det. Men om jag fattar utlåtandet rätt skall åtgärderna vidtas före utgången av juli månad i år, medan prövningen av de skador som uppkommer görs i efterhand. Jag förutsätter att dessa skador verkligen blir bedömda och att kloka beslut fattas efter gjorda överväganden. Under många år har jag dock följt vad som hänt när någon i efterhand försökt få ersättning för skador exempelvis i fråga om fisket; det är oerhört krångligt och tar lång tid — många av intressenterna hinner avlida innan ärendet blir avgjort. Även om jag förstår att en tillfällig vattenreglering är oundgängligen nödvändig har jag velat framföra detta för att visa att det gärna blir så att få måste lida för de många.

Herr talman! Frågan om sänkning av rösträttsåldern har varit föremål för riksdagens prövning under en lång följd av år. Under senare år har riktmärket i de flesta motioner varit att en sänkning skulle genomföras till året efter fyllda 18 år. I anslutning till författningsreformen sänktes rösträttsåldern till året efter fyllda 19 år. I flera motioner till 1968 års riksdag hemställdes om ytterligare sänkning av rösträttsåldern med ett år. Även vid föregående års riksdag, då det vilande grundlagsförslaget skulle tas, upprepades dessa framställningar. I föreliggande utskottsutlåtande behandlas tre motionspar om sänkning av rösträttsåldern. Från centerpartiet föreslår vi att rösträtt skall tillkomma dem som uppnått 18 års ålder. Vi anser att denna ålder bör bli en gräns för olika rättigheter och skyldigheter; vid denna gräns skulle — för att ta två exempel — också myndighetsåldern och valbarhetsåldern inträffa. Den socialdemokratiska motionen ansluter sig till våra tidigare yrkanden om rösträtt efter fyllda 18 år. Folkpartiet vill sänka rösträttsåldern ytterligare ett år. Jag skall inte upprepa alla de välkända argumenten för en sänkning av rösträttsåldern. Låt mig bara konstatera det påtagligt ökade intresset för samhällsfrågor från ungdomens sida. Det måste vara riktigt att genom en sänkning av rösträttsåldern ge de unga möj ligheter att påverka samhällets utformning. De treåriga mandatperioderna innebär också att nuvarande åldersgräns medför att en del ungdomar inte får rösta förrän vid fyllda 22 år. Utskottsmajoriteten föreslår att frågan skall anförtros åt grundlagberedningen och att vi skall invänta förslag därifrån till riksdagen. Ett sådant beslut innebär att vi för mycket lång tid uppskjuter avgörandet i frågan om en sänkning av rösträttsåldern. Om icke innevarande års riksdag antar ett förslag till grundlagsändring som vilande, kan en sänkning av rösträttsåldern inte genomföras förrän tidigast 1976. Reservanterna har därför hemställt, att riksdagen redan i år skall som vilande anta ett förslag om en sänkning av rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år. Därmed kan den nya rösträttsåldern tilllämpas redan vid 1973 års val. Vi reservanter förordar även att det företas ytterligare undersökningar beträffande en sänkning av rösträttsåldern till fyllda 18 år. Vi är nämligen medvetna om att en sådan ändring kräver vissa utredningar och överväganden. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till den vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 9 fogade reservationen.

Herr talman! Jag har partiellt deltagit i behandlingen av detta ärende i konstitutionsutskottet, ehuru inte i det psykologiska ögonblicket så att jag i utlåtandet blivit antecknad som närvarande. Jag vill ändå gärna säga några ord till förmån för mittenpartiernas reservation. Det är väl uppenbart att det finns något eftersläpande, dröjande och tveksamt i den socialdemokratiska attityden till detta ingalunda oviktiga demokratiska spörsmål. Först har man, efter förslag från oppositionshåll, gått med på en sänkning av rösträttsåldern från 21 till 20 år. Efter något år har man funnit att man måste gå med på en sänkning av rösträttsåldern till 19 år. Men längre har man ännu inte velat sträcka sig. Det är väl kanske inte många som tvivlar på att rösträttsåldern så småningom — när de dröjande och tveksamma hunnit anpassa sig ytterligare ett steg — kommer att sänkas till 18 år. Men nu vill de båda konservativa partierna — socialdemokraterna och moderata samlingspartiet — inte acceptera denna reform. Vi har många gånger när det gällt vissa mänskliga aspekter på en reform kontra konservatism konstaterat att socialdemokraterna och de moderata kan finna varandra. Vi på liberalt håll har hela tiden — i varje fall i många år — hävdat att det är naturligt att sänka rösträttsåldern till 18 år. Det behöver inte närmare motiveras, men jag skall strax säga ett par ord om det. Mot denna ståndpunkt har från andra sidan i huvudsak anförts endast ett argument. Man har sagt att det bör råda överensstämmelse mellan myndighetsålder och rösträttsålder. Det gör det emellertid inte för närvarande. En person kan ju nu ha rösträtt ett antal månader innan han är myndig. Så det anförda är tydligen inte ett absolut tvingande skäl ens enligt majoriteten. Man säger att här finns ett tekniskt problem. Men om man nu går med på en vilande grundlagsändring, kommer den sänkta rösträttsåldern inte att tillämpas förrän 1973 — rösträttsåldern är ju en grundlagsfråga. Därför kommer man att ha tre år på sig — om man menar att det finns något tekniskt problem att lösa för att uppnå överensstämmelse mellan rösträttsålder och myndighetsålder — att utreda, diskutera och besluta om lösningen av detta problem. Trots detta vågar majoriteten i utskottet inte vara så djärv att man nu antar en vilande grundlagsändring. Ibland har det också sagts att vi bör göra våra nordiska grannländer sällskap. Jag saknar inte förståelse för vikten av samarbete på det nordiska planet, men jag måste säga att jag tror att man många gånger gagnar saken bäst genom att ett land går fram litet fortare än en eller annan av de övriga nordiska staterna. Skulle vi acceptera principen att vi inte i Sverige skall genomföra några reformer utan att gå fram i samma takt på varje punkt, skulle det nordiska samarbetet lätt kunna bli en broms på reformarbetet, vilket väl ändå ingen önskar. Därför måste även en varm anhängare av utbyggt nordiskt samarbete vägra att tillmäta det argumentet beträffande rösträttsåldern någon större vikt. När det talas om att frågan om en sänkning av rösträttsåldern behöver ytterligare utredas måste jag fråga: Vad är det som skall utredas? Är det principfrågan? Skall man utreda om ungdomen är värdig, eller som man ofta säger, mogen att få rösträtt vid 18 års ålder? Säg i så fall ifrån att detta är motiveringen! Men om det inte är motiveringen, återstår främst att utreda de mera tekniska aspekterna på frågan om en samordning med myndighetsåldern. Jag har redan sagt att man i varje fall har god tid på sig för den saken. Herr talman! Jag betraktar det som en central punkt att få inställningen hos partierna belyst i dag, eftersom de rent tekniska aspekterna har dryftats så många gånger men det inte har kommit klart fram, om majoriteten av socialdemokrater och moderata är tveksam om huruvida ungdomen är mogen, färdig och värdig att få rösträtt vid 18 års ålder. Eller vill man klart säga ifrån att man menar att ungdomen bör kunna få förtroendet att få delta i de demokratiska valen? Denna fråga om förtroende för ungdomen är det centrala i hela spörsmålet. Vi på liberalt håll hänvisar bl.a. till att vårt land har sådant förtroende för ungdomen att man låter den manliga delen fullgöra sin värnplikt vid 18 års ålder. Statsmakterna har för något år sedan ökat behörigheten för ungdomen i flera viktiga avseenden. Ungdomarna kan själva välja mellan förvärvsarbete och studier och fatta en mängd viktiga beslut. är det då inte naturligt att ungdomen, som kan bära dessa förpliktelser och fatta dessa viktiga beslut, också får deltaga i demokratiska val? Ungdomen är kanske mer sambhällstillvänd än tidigare, och jag tror att den i många avseenden är kunnigare än de unga var för några årtionden sedan. Den är enligt vår mening väl värd det förtroende som det skulle innebära att riksdagen nu fattade ett vilande grundlagsbeslut om en sänkning av rösträttsåldern — sedan har man verkligen tid på sig att klara de tekniska problem och samordningsproblem som kan finnas och vilkas lösning inte torde bli alltför svår. Den centrala frågan här är, om man vill hävda att ungdomen inte är färdig och mogen att bära ansvaret att delta i de demokratiska valen. Den frågan hoppas jag skall bli belyst genom debatten i dag.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att de frågor som vi nu diskuterar har kunnat bli föremål för en samordnad behandling. Jag instämmer med de tidigare talarna och de skäl som anförts för en sänkning av rösträttsåldern, men de skälen gäller också för en sänkning av myndighetsåldern. Det är ganska naturligt att man, när man vill sänka åldersstrecken, fastnar för 18-årsgränsen, eftersom den gränsen i så många andra sammanhang används för att beteckna att vuxenstadiet inträder. Vid den reform av myndighetsåldern som genomfördes i fjol och som jag vill beteckna som en partiell reform användes denna gräns mycket fli tigt. Då gavs ungdomarna rätt att skaffa egna lägenheter och att företa de sedvanliga rättshandlingar som erfordras för den dagliga hushållningen samt rätt att uppbära studiemedel och studielån. 18-årsgränsen infördes också för rätten att fritt välja mellan studier och förvärvsarbete. Dessutom har 18 år sedan länge i praktiken varit giftermålsålder. Skyldigheten att göra värnplikt inträder då samt rätten att sluta arbetsavtal. I detta sammanhang bör även nämnas att man i Storbritannien i fjol genomförde en sänkning av myndighetsoch rösträttsåldern till 18 år. I hela Östeuropa fungerar denna åldersgräns och debatt pågår i åtskilliga länder för att fastställa dessa åldersstreck till 18 år. I Sverige är vi visserligen på väg mot 18-årsgränsen, även om första lagutskottet i dag uttalar sig något annorlunda, men jag skulle ändå önska att vi nu tog steget fullt ut och sänkte myndighetsåldern till 18 år. I den andra delen av motionen, som visserligen återfinns i en särskild kläm och som berör rösträttsåldern, föreslår vi en sänkning av rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år. Konstitutionsutskottet har inte tagit ställning i sak till dessa motioner utan har velat överlämna dem till grundlagberedningen. Tyvärr är det så, som de tidigare talarna anfört, att det via grundlagberedningen inte går att få fram ett förslag så att en reform kan träda i kraft förrän tidigast vid 1976 års val. Det bör verkligen understrykas att det är beklagligt att grundlagberedningen inte har hunnit behandla dessa frågor tidigare. Opinionen är med all rätt otålig! I de motioner vari nu krävs en sänkning av rösträttsåldern kan konstateras en viss skillnad mellan motionen med socialdemokratiska undertecknare och de andra motionerna genom att vi socialdemokrater mycket starkt slår fast sambandet mellan myndighets-, rösträttsoch valbarhetsålder. Det är en princip som vi inte gärna gör avsteg ifrån. Myndighetsåldern är härvid viktigast. Jag hoppas att herr Ohlins plädering för och tro på ungdomen också skall medföra att han är villig att sänka myndighetsåldern till 18 år. I fjolårets debatt angående rösträttsåldern och dess sänkning noterade jag med intresse att herr Johansson i Trollhättan nämnde möjligheterna till en fixerad datumgräns. Denna tankegång återfinns även i en av motionerna och i reservationen. Även jag vill understryka det positiva i att rösträttsåldern inträder samtidigt som myndighetsoch valbarhetsåldern. I dag kan vi väl knappast ta ställning till den frågan utan vidare utredning men jag hoppas att en sådan utredning kommer till stånd. Vad vi i dag har att ta ställning till är en samordnad sänkning av både myndighetsålder och rösträttsålder. Detta är verkligen ett tillfälle att utnyttja för att visa sambandet häremellan. Konsekvensen kräver att ett ja till sänkning av det ena åldersstrecket också skall medföra ett ja till sänkning av det andra. Herr talman! Jag vill därför beträffande rösträttsåldern yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets utlåtande och jag kommer senare att beträffande myndighetsåldern yrka bifall till de ifrågavarande motionerna.

Herr talman! Det är ingen svårighet att uttala förståelse för de ungas Öönskan att få rösträtt vid 18 års ålder. Jag är övertygad om att den tiden inte är så förfärligt avlägsen då detta också kommer att inträffa. Men om jag ändå vill uttrycka förvåning så är det över att män med mycket lång erfarenhet av riksdagsarbete fullständigt bort ser från riksdagens sätt att i vanliga fall fungera. I utlåtandet från utskottet har klart uttalats att denna fråga redan finns med bland grundlagberedningens ärenden. Att under sådana förhållanden bryta ut densamma, när den så helt nyligen varit med om behandling i riksdagen, varvid man flyttade myndighetsåldern nedåt, tycker jag är mycket förvånande. Herr Ohlin talade visserligen om ett parti som han påstod vara eftersläpande, dröjande och tveksamt, och jag har sällan hört en bättre beskrivning av folkpartiet. Han säger att endast ett argument har anförts, nämligen det som gällde myndighetsåldern. Men, herr Ohlin, man kan väl inte komma ifrån att dessa två frågor är mycket nära förknippade med varandra. Man kan inte lyfta upp den ena utan att även lyfta upp den andra. Det kan väl inte vara felaktigt att hela frågan behandlas av grundlagberedningen, när vi nu står inför betydande förändringar av grundlagskaraktär. Jag vill upprepa att jag förstår de ungas otålighet, men jag förstår inte de äldre här, inklusive herr Boo, som så väl vet förhandlingsgången i vår riksdag. Herr Ohlin säger också att vi visar väldigt stor tveksamhet i fråga om ungdomens mognad. Nej, herr Ohlin, det gör vi inte. Men vi har lärt oss att det är mycket nyttigt att låta var sak ha sin tid och få den ordentligt utredd. Vi kan inte tänka oss att vi skulle flytta valbarhetsåldern och rösträttsåldern utan att också koppla in myndighetsåldern, och med myndighetsåldern är förknippade en hel del problem som man inte kan komma förbi. Det är ändå åtskilligt som är förenat med myndighetsåldern, och i det stycket har man en hel del detaljer att klara upp. Jag delar helt den uppfattning som framförts av fru Hjelm-Wallén, nämligen att myndighetsåldern och rösträttsåldern skall sammankopplas. Herr talman! Med det sagda ber jag

Herr talman! Herr Henningsson sade att vi borde känna till förhandlingsgången i riksdagens arbete. Jag vill för min del säga att det gör vi. När vi inte kan få gehör för vår uppfattning att en sänkning av rösträttsåldern till 18 år är en angelägen reform och vi vet att grundlagberedningen inte har gett förtur åt behandlingen av den frågan, måste vi gå den väg som står oss till buds, nämligen att här i riksdagen ställa det yrkande som vi nu har ställt. Jag har självklart ingen anledning att polemisera mot vad fru Hjelm-Wallén sade. Jag vill ändå bara säga att av hennes yttrande kanske kunde framgå, att vi från centern icke var lika intresserade av en gemensam ålder för rösträtt, valbarhet och myndighet. Vi har ju gett uttryck för detta dels i den motion som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 9, dels också i den motion som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 3. Jag har också understrukit detta i tidigare inlägg. Vi är dock medvetna om att det är vissa tekniska problem som sammanhänger med en sänkning av rösträttsåldern till omedelbart efter uppnådda 18 år. Därför menar vi att den saken måste en utredning undersöka. Däremot kan riksdagen besluta om en sänkning generellt med ett år såsom ett vilande grundlagsförslag redan i dag.
Herr talman! Herr Henningsson framförde det gamla urvattnade argumentet att man inte skall handla, om en sak ligger under utredning. Men hur många gånger är det inte som regeringen tar upp frågor som är under utredning? Regeringen säger ofta: Nej, vi vill inte vänta på utredningsresultatet, utan nu agerar vi. Hur känner sig en socialdemokratisk utskottsledamot, som ofta är med på att försvara regeringen, när den föregriper sittande utredningars arbete, men en följande vecka här i kammaren skall i en annan fråga framföra argumentet att riksdagen inte bör röra vid saken, därför att det pågår en utredning? Utredningsargumentet är för övrigt mycket svagt som skäl för uppskov, därför att man har tre år på sig att klara spörsmålet om samordning mellan rösträttsåldern och myndighetsåldern. Men om man inte beslutar om rösträttsåldern nu blir det en försening på tre år. Vilka är de tekniska spörsmål som man inte tror kan lösas på tre år? Med anledning av herr Henningssons uttalande att folkpartiet är dröjande och tveksamt vill jag till sist framhålla att vårt parti hela tiden arbetat för en radikal reform. Sällan har väl en karakteristik varit mera malplacerad än herr Henningssons i dag.

Herr talman! Av herr Boos yttrande framgår alldeles klart att han är medveten om att de här problemen inte är så enkla. Han sade sig vara på det klara med att det kommer att krävas utredningar för samordning av myndighetsåldern och rösträttsåldern, och vi är alldeles överens härom. Men, herr Boo, om vi redan har tillsatt en grundlagberedning som behandlar dessa frågor, finns det då anledning att tillsätta en ny utredning för att klara de här detaljerna? Vidare vill jag säga herr Ohlin att man, hur man än resonerar i övrigt, måste medge att i varje fall inte riksdagen brukar bryta ut en fråga som redan behandlas av en utredning. Om regeringen ibland finner anledning att framlägga en proposition i ett spörsmål kan det mycket väl vara befogat, även om det finns en utredning. Men vill verkligen herr Ohlin att man skall binda en utredning i detta ärende inom grundlagberedningen genom att redan i förväg fatta beslut? Om man redan fattat beslut om sänkning av rösträttsåldern är det ju meningslöst att utreda, eftersom det bara blir fråga om en beställning att det skall vara på ett visst sätt. Vi anser därför att de problem som kan vara förenade med en ändring av myndighetsåldern och rösträttsåldern bör klarläggas innan förslag fram

Herr talman! Nej, herr Henningsson, vi har inte föreslagit någon ny utredning, utan vi förordar att en sänkning av rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år beslutas i dag med omedelbar verkan, d.v.s. så långt man kan komma med omedelbar verkan vid antagandet av ett vilande grundlagsförslag. Vidare har vi föreslagit att frågan om sänkning av rösträttsåldern till omedelbart efter uppnådda 18 år utreds av grundlagberedningen. Detta är innebörden av reservationen, och jag är angelägen att understryka att frågan har diskuterats vid så många riksdagar, och riksdagen har också gett uttryck för en vilja att sänka åldersgränserna, att det borde ha varit angeläget för grundlagberedningen att med förtur ta itu med dessa problem.
Herr talman! Herr Henningsson var verkligen ganska intressant när han sade att regeringen kan få inskrida mitt under en sittande utrednings arbete, om den anser att en reform är angelägen, medan riksdagen däremot inte får göra det. Om riksdagen tycker att en reform är brådskande får den inte inskrida eftersom regeringen har tillsatt en utredning! Konsekvenserna av att mäta med så olika mått när det gäller regeringens och riksdagens handlings frihet torde vara uppenbara och ganska orimliga. Herr Henningsson frågade, varför vi vill tillsätta en ny utredning, men det är väl ingen som talat om en sådan. Som herr Boo redan påpekat finns ett lämpligt utredningsmaskineri och om det är konstruerat på det ena eller det andra sättet är inte avgörande. Det finns vissa tekniska problem som behöver utredas, men principfrågan om rösträttsåldern skall sänkas behöver enligt vår mening inte utredas. Jag vet fortfarande inte om herr Henningsson anser att den behöver utredas. Riksdagen fattar mycket ofta principbeslut i viktiga frågor, där utredningsarbetet sedan kommer att gälla vissa tekniska aspekter. Det är den saken reservanterna i konstitutionsutskottet här föreslår. Det torde vara uppenbart att det är den part som avvisar den ståndpunkten som är dröjande och tveksam, herr Henningsson, inte de människor som i dag vill handla efter en klar principiell linje.

Herr talman! Herr Boo sade klart ifrån att det i samband med denna fråga finns en del problem som borde utredas, och herr Ohlin medgav också detta. Jag kan inte komma ifrån att om vi har en lagstiftning, som innebär att den som inte är myndig inte heller har rösträtt, så måste det sammankopplas med att den person inte skall ha rösträtt som inte har uppnått myndig ålder. Valbarhetsåldern och myndighetsåldern måste vara sammankopplade; det kan vi väl inte komma förbi. Jag är medveten om att det här bara rör sig om några månader, i den förändring som redan skett, men myndighetsåldern är ju ändå sammankopplad med försörjningsplikten i förhållandet föräldrar— barn. Man kan inte bortse från det sambandet och säga att det är betydelselöst. Jag biträder mycket bestämt den linjen att vi skall utreda först och besluta sedan. Herrarna vill göra tvärtom, och det är en väsentlig skillnad. Vad sedan gäller de ungas mognad för att utöva sin rösträtt finns det från vår sida ingen tveksamhet, men allt vad därmed sammanhänger bör vara utrett och klart innan vi beslutar. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan huruvida man skall besluta först och utreda sedan eller tvärtom har här en speciell aspekt, nämligen den att om vi inte beslutar nu om en sänkning av rösträttsåldern, så blir det heller ingen sänkning förrän tidigast 1976. Det är det som är anledningen till att vi i dag bör anta ett vilande grundlagsförslag. Som herr Ohlin påpekade finns det ju sedan tid tillräckligt för att utreda en del tekniska frågor. Men ett avslag i dag innebär att vi skjuter upp en reform på detta område sex år framåt i tiden. Som framgår av utskottets utlåtande har även vi från folkpartihåll motionerat i denna fråga, och det är ju på intet sätt förvånande, eftersom folkpartiet var först att ta upp och driva önskemålet om en sänkning av rösträttsoch myndighetsåldrarna, och glädjande nog har kunnat göra det med växande anslutning. Detta har herr Ohlin redan nämnt. Vår utgångspunkt är självfallet att det har ett värde att många människor kan delta i besluten om hur kommunerna och landet skall styras. En annan utgångspunkt har varit, att om en människa har skyldigheter, så är det naturligt att hon också får rättigheter, t.ex. rätten att vara med och besluta om hur de skattepengar skall användas, som vederbörande själv betalar in, och hur det försvar skall utformas som man är skyldig att tjänstgöra i. Jag behöver här inte lovprisa de unga för deras tidigare biologiska och sociala mognad. Det har redan gjorts mycket vältaligt av andra kammarledamöter, som är mera erfarna än jag, och jag kan nöja mig med att instämma i vad som där sagts. Nu vill jag inskränka mig till några ord om sänkningen av myndighetsåldern. Här har erinrats om att vi förra året beslöt om en sänkning av myndighetsåldern till 20 år och att vi borde avvakta effekten av det beslutet innan vi fattar ett nytt. Men det kan givetvis inte utgöra något skäl för dem som redan förra året ansåg att myndighetsåldern borde sänkas till 18 år. När det gäller det nordiska samarbetet vill jag anknyta till vad herr Ohlin sade — han har ju en mycket betydande sakkunskap på detta område — att det kan vara värdefullt om ett land går före. Det skulle i detta fall kunna vara lämpligt att Sverige gjorde det. Naturligtvis är det ett särskilt skäl för en sänkning av myndighetsåldern: att man nu får gifta sig vid 18 års ålder. Då är det naturligt att man också får träffa avtal om exempelvis avbetalningsköp för hemmet. Det anförs i första lagutskottets utlåtande att det finns anledning att behålla det skydd i ekonomiska frågor som omyndigheten innebär. Jag förmodar att man då framför allt tänker på de tonåringar som har betydande förmögenheter, och som kanske inte är mogna att fatta beslut om dessas förvaltning. Det är naturligtvis tilltalande att man även har omtanke om denna lilla grupp. Det besvärliga är väl att man knappast ens kan säga att 20 eller 21-åringar alltid är mogna att förvalta t.ex. en miljonförmögenhet. Skulle man låta denna grupp vara riktmärke, blev man kanske tvungen att höja myndighetsåldern åtskilliga år. Vilken myndighetsålder man än väljer kan det bli nödvändigt att införa vissa undantagsbestämmelser. Enligt min mening bör myndighetsåldern väl jas så att undantagsreglerna berör så få personer som möjligt, och då är 18-årsgränsen överlägsen. Det har sagts en hel del om sambandet mellan myndighetsålder och rösträttsålder. Det är väl uppenbart att det inte finns något tvingande sådant samband. Som herr Ohlin påpekade, är det i dag åtskilliga omyndiga som äger rösträtt, nämligen de som är födda efter valdagen tjugo år före det aktuella valet. Självfallet kan man göra gällande att det är rimligast om dessa åldrar sammanfaller, så att alla myndiga har rösträtt och alla som har rösträtt också är myndiga. Men om dessa gränser inte kan sammanfalla, uppstår frågan vilket man tycker är allvarligast: att ett antal omyndiga personer får rösta, eller att ett antal myndiga personer inte får rösta. Det system som vi nu har innebär att ett antal omyndiga personer får rösträtt. Vi har i vår motion föreslagit — och jag tycker att det är den lösning som bör eftersträvas — att myndighetsålder och rösträttsålder helt skall sammanfalla, d.v.s. att man borde få rösträtt den dag man fyller 18 år. Men om detta inte omedelbart kan genomföras, är det intressant att studera vilken lösning som kan väljas i andra hand. Vi har därför i vår motion yrkat att man borde få rösträtt det år man blir myndig. Enligt vårt förslag skulle det bli det år man fyller 18 år. Enligt utskottet har det inte varit möjligt att omedelbart besluta om att rösträtten skall inträda vid 18 års ålder. Jag har en mening som avviker något även från den som framförs av reservanterna i konstitutionsutskottet, vilka hävdar att denna fråga bör utredas av grundlagberedningen. Enligt motionärernas förhoppning skulle utskottet självt ha kunnat genomföra den mindre utredning som behövs för att ordna denna valtekniska angelägenhet. När detta nu inte kunnat genomföras, förefaller det vara lämpligast att låta valtekniska utredningen göra en snabbundersökning av spörsmålet. Enligt ett besked som jag fått från riksdagens upplysningstjänst kan denna fråga ganska lätt lösas med datateknik. Om rösträttsåldern sätts i relation till de olika valdagar, som infaller under röstlängdens giltighet, kan man förhållandevis enkelt utläsa vilka personer som har rätt att rösta vid de olika valen. Systemet skulle fungera helt utan komplikationer så länge inget nyval utlystes. Om det blev ett nyval, skulle man, om röstlängden var överförd till data, snabbt kunna göra en genomgång och konstatera vilka ytterligare personer som fått rösträtt. Detta borde kunna genomföras utan någon olägenhet. Om man finner, vilket enligt min uppfattning är klarlagt, att detta är en begränsad utredningsuppgift, kan man naturligtvis såsom ett första steg i dag acceptera förslaget att sänka rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år. Jag ansluter mig därför till reservationen vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 9. Det är intressant att se att den motion som har väckts från socialdemokratiskt håll går ut på att man skall få rösträtt året efter det år man fyllt 18 år och alltså innebär att åtskilliga som är myndiga — om man, som motionärerna vill, samtidigt sänker myndighetsåldern till 18 år — inte skulle få rösträtt. Vi anser att det är mera acceptabelt att vissa som är omyndiga får rösta, om man nu inte kan förena myndighetsoch rösträttsåldrarna helt och hållet. De socialdemokratiska motionärerna däremot anser att det i så fall vore mera acceptabelt att vissa som är myndiga — de som har fyllt 18 år före valdagen under valåret — inte skall få rösta det aktuella valåret. Nu säger fru Hjelm-Wallén, att man i motionen trycker väldigt hårt på sambandet mellan rösträttsålder och myn dighetsålder. Men om man nu är så angelägen om detta, och samtidigt så oerhört rädd för att några omyndiga skall få rösträtt, så borde man väl ha föreslagit att rösträtten skall inträda just vid 18-årsdagen. Men det har man alltså inte gjort. Här har diskuterats vem som har handlingskraft och vem som verkligen är intresserad av att ge ungdomen detta ökade förtroende. Det är intressant att ta del av vad de socialdemokratiska utskottsföreträdarna sade förra året när den här frågan behandlades. Då påpekade herr Johansson i Trollhättan att det inte var nödvändigt för riksdagen att fatta beslut år 1969 om en reform, för att den skall träda i funktion vid 1973 års val. Han kunde inte uttala sig om i vilken utsträckning det fanns möjlighet att få fram en proposition till 1970 års riksdag. Men hans påpekande måste ändå tolkas så att herr Johansson i Trollhättan ansåg det önskvärt att få fram ett beslut våren 1970, så att reformen kunde träda i funktion till 1973 års val. I första kammaren sade konstitutionsutskottets ordförande, herr Georg Pettersson, som såvitt jag vet också är ledamot av grundlagberedningen, att det var svårt att uttala sig om den exakta tidpunkten när man kunde få ett förslag men att grundlagberedningen arbetar med den skyndsamhet som är möjlig — underförstått en hög grad av skyndsamhet, får man väl anta, eftersom det sägs av en av utredningens ledamöter. Nu har man alltså haft ett år på sig för att få färdigt ett så pass begränsat reformförslag som att sänka rösträttsåldern ett år. Det är tydligt att den skyndsamhet som var möjlig inte var särskilt stor. Därför tycker jag också att man har fog för slutsatsen, att handlingskraften och reformviljan när det gäller att ge ungdomen ett ökat politiskt förtroende inte är särskilt betydande inom regeringspartiet.

Herr talman! Den här frågan har ju diskuterats många gånger i denna kammare, och de allra flesta torde också ha fattat ståndpunkt. Samtliga politiska ungdomsförbund har frågan upptagen på sina program, vilket alltså även gäller det socialdemokratiska ungdomsförbundet. När vi diskuterade saken förra året så ville inte de av kammarens ledamöter som tillhör detta ungdomsförbund vara med om att rösta på den reservation som då fanns, eftersom man ville ha en sammankoppling med myndighetsåldern. Det är därför desto mera glädjande att kunna konstatera att när det som i år finns möjlighet att göra denna sammankoppling, så kommer uppenbarligen också dessa unga socialdemokrater att ansluta sig till den linje som vill åstadkomma en sänkning. Herr Ohlin sade några vänliga ord om det »konservativa» moderata samlingspartiet. I det här sammanhanget vill jag konstatera att hans uppfattning inte gäller hela partiet; den gäller inte dess ungdomsförbund, den gäller inte dess partiordförande och den gäller inte något mer än hälften av ledamöterna i denna kammare, då dessa faktiskt tidigare har röstat på mittenreservationen. Jag kan inte låta bli att ge herr Ohlin en eloge för de många vackra ord han sade om ungdomens mognad och betydelse och allmänna roll i detta sammanhang. Det är mycket frestande att kvittera med några vänliga ord om mognaden etc. hos den generation som herr Ohlin tillhör. Men det skulle kanske föra alldeles för långt, och de vänliga orden kan jag väl ge herr Ohlin i ett annat sammanhang. När det nu gäller moderata samlingspartiet vill jag bara konstatera att vi på vår partistämma i Karlstad 1967 faktiskt behandlade en motion som gick ut på en sänkning av rösträttsåldern. Denna motion tillstyrktes först av partistyrelsen och bifölls sedan också av partistämman. Jag tolkar detta som att alla som tillhör moderata samlingspartiet i denna kammare med mycket gott samvete kan rösta på den reservation som finns. Därutöver kan sägas att partiet redan för länge sedan indirekt godkänt en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. I samtliga stadgar som tillämpas inom moderata samlingspartiet — såväl centralt, regionalt som lokalt — står att den som har fyllt 18 år är röstberättigad i alla sammanhang inom partiet inklusive nomineringar. I den mån man får vara med om att nominera kandidater till riksdagen borde det vara självklart att man även får vara med om att vid de allmänna valen välja in dessa kandidater i riksdagen. Herr talman! Någon vidare sakdebatt är onödig. Stöld är något förfärligt, stöld av kammarens tid något ännu värre, och jag nöjer mig därför i detta sammanhang med att yrka bifall till reservationen i konstitutionsutskottets utlåtande nr 9. Jag gör det i den förhoppningen att så många som möjligt av det parti jag representerar skall rösta för den.
Herr talman! Jag skall för min del inte nämnvärt förlänga debatten utan bara helt kort understryka att jag hyser utpräglade sympatier för en ytterligare sänkning av myndighetsåldern och naturligtvis även av rösträttsåldern. Jag tänker dock här närmast på myndighetsåldern. Jag har nämligen varit med om att behandla detta ärende i första lagutskottet och har velat markera min principiella uppfattning genom en blank reservation i utskottets utlåtande. Motiv för en sänkning även av myndighetsåldern har på ett övertygande och utförligt sätt redovisats av herr Ohlin. Jag vill helt ansluta mig till vad han anfört i denna fråga. Att jag inte direkt yrkat bifall till motionsyrkandet sammanhänger natur ligtvis med vårt gemensamma intresse av nordiskt samarbete. Vad herrar Ohlin och Romanus emellertid har anfört om att vi måste medverka till att den reform vi här talat om blir nordisk genom att själva ta ställning kan jag helt instämma i. Vi kan på det sättet verka pådrivande vad gäller denna reform. För dagen, herr talman, vill jag nöja mig med denna förklaring med anledning av första lagutskottets utlåtande nr 3.

Herr talman! Eftersom jag varit gammal motionär i denna fråga och inte ändrat uppfattning, vill jag klart och tydligt säga ifrån att vi är mogna, nästan övermogna, att nu ta en rösträttsreform och sänka rösträttsåldern till 18 år. Samtidigt är vi minst lika övermogna till att sänka myndighetsåldern till 18 år.

Detta är inte bara en ekonomisk sak utan det gäller även andra värden. Vid alla förändringar i fråga om rösträtten har vi mött tanken att man inte är mogen för en reform på detta område. Det gjorde vi när den allmänna rösträtten infördes och det har vi gjort i olika andra sammanhang. Vi skall emellertid komma ihåg att dagens ungdom genom sin utbildning och genom sitt intresse för samhällsarbetet i många fall vid 18 år har en helt annan mognad än vad som var fallet under äldre tid. Jag tror därför att riksdagen i dag borde kunna gå ned till 18 år i fråga om både rösträttsåldern och valbarhetsåldern lika väl som när det gäller myndighetsåldern. Man talar här om att det nordiska samarbetet skulle lägga hinder i vägen för en sänkning av myndighetsåldern. Det är dumheter att mena att vi skulle bromsas upp i en riktig och naturlig utveckling bara av hänsyn till detta. Om det nordiska samarbetet skulle verka bromsande i olika sammanhang, vore det ganska farligt om det skulle vinna gehör. Även den förändring som nu föreslås skall ju företas enligt grundlagens ordning. Det innebär att ett beslut i dag måste följas av ett beslut efter ett nyval. Eftersom vi har valår har vi möjlighet att fatta ett nytt beslut nästa år eller under den kommande perioden. Det är alltså rimligt att alla dessa frågor nu snabbt löses. Jag känner inte igen herr Henningsson i dag. Han har blivit så väldigt, skall vi säga grundlagsskadad. Men det förhåller sig inte så att vi följer grundlagen. Jag har förut talat om att det inte finns någon lag som det tas så liten hänsyn till som grundlagen. Riksdagen har emellertid anledning att någon gång visa vördnad för grundlagen även vid andra tillfällen än när ett statsråd läser upp en grundlagsändring här i kammaren och vi reser oss upp.

Det vore väl rimligt att då också fatta ett beslut. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen. Jag kommer senare också att stödja kravet på en sänkning av myndighetsåldern till 18 år. Det in nebär att man får rösträtt den dag man fyller 18 år och ingenting annat.

Herr talman! Om herr Lundberg har svårt att förstå mig har jag också svårt att förstå honom. När vi i utskottsutlåtandet har skrivit att samtliga motioner i ärendet bör överlämnas till grundlagberedningen, som har till uppgift att lösa dessa problem, har vi därmed inte sagt någonting om den tidpunkt då grundlagberedningen skall framlägga förslag. Men vi har inte funnit anledning att plocka bort detta från grundlagberedningen och säga att den frågan avgör vi själva. Det finns vissa komplikationer, som herr Lundberg säkerligen är fullt medveten om — bl.a. sammansättningen av grundlagberedningen. Jag kan inte finna att man gör avsteg från någon princip om man som representant för konstitutionsutskottet säger att när en fråga är Överlämnad till grundlagberedningen väntar vi på resultatet av dess arbete. När den framlägger ett förslag är vi beredda att fatta beslut. I övrigt delar jag helt herr Lundbergs uppfattning om att ungdomen bör ha rösträtt vid 18 års ålder. Myndighetsåldern bör emellertid vara sammankopplad med rösträttsåldern. En hel del frågor måste därför lösas samtidigt och det är dessa lösningar vi väntar på. Vi har i utskottsutlåtandet inte sagt någonting om tidpunkten — vi har bara sagt att frågan bör överlämnas till grundlagberedningen, som redan sysslar med dylika ting.

Herr talman! Herr Henningsson är tydligen tidlös. Om vi överlämnar en massa frågor till grundlagberedningen har vi sedan bara att vänta för att se när något sker. Det kanske dröjer 5—96 år, det kanske dröjer 10 eller 20 år. Herr Henningsson menar förmodligen inte att grundlagberedningen före nästa år kan framlägga ett förslag. Motioner som syftar till en ändring av både myndighetsåldern och rösträttsåldern har väckts, och vi kan nu genomföra en förändring genom att i dag bifalla dessa yrkanden och sedan fatta slutgiltigt beslut nästa år. Det är väl så, herr Henningsson, att man lätt fastnar i kommatecken och glömmer meningarna — och de är väl ändå viktigare än både kommatecken och utropstecken.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid det kanske mindre dramatiska avsnittet av detta frågekomplex, nämligen frågan om myndighetsåldern. Jag har ett föregående i detta avseende, eftersom jag var med i förmynderskapsutredningen och där lyckades få fram det förslag om den sänkning av myndighetsåldern, som riksdagen fattade beslut om förra året. Under diskussionen i denna utredning framfördes med viss kraft en hel del argument som talade emot den måttliga sänkning av myndighetsåldern, som vi fattade beslut om då.

Å andra sidan kan man inte bortse från att det förhållandet, att ungdomar numera undergår mycket längre utbildning än tidigare, medför att en stor grupp ungdomar är ekonomiskt beroende av sina föräldrar och så sent som i 20-årsåldern över huvud taget kanske inte har försörjt sig själva en enda vecka, inte haft några egna inkomster. Man kan be träffande de fallen utan vidare säga, att de som tillhör den äldre generationen och som kanske fick ge sig iväg hemifrån i 13-årsåldern, leva i ett rum långt från hemmet och försörja sig på en mycket liten veckolön, skaffade sig större ekonomisk erfarenhet av de bistra realiteter, som livet då erbjöd. Man kan säga, att det är dessa båda synpunkter som skall vägas mot varandra. Nu innebar den reform vi fattade beslut om förra året inte bara att myndighetsåldern sänktes med ett år utan i vissa avseenden även att man betydligt ökade möjligheterna för ungdomar under myndighetsåldern att vidta rättsliga dispositioner. De begränsningar som nu upprätthålls till 20-årsåldern gäller huvudsakligen ingående av civilrättsliga avtal och förvaltningen av egen förmögenhet. Herr Romanus sade tidigare i dag, att om man skulle räkna med den grupp av ungdomar som erhåller förmögenheter genom arv eller på annat sätt, så skulle man behöva höja myndighetsåldern ytterligare. Under vårt arbete i förmynderskapsutredningen anfördes faktiskt det argumentet, att man för unga människor som erhåller stora arv skulle behöva höja myndighetsåldern till 25 år; först då skulle de anses vara mogna att förvalta sin förmögenhet. Det var ingen som ansåg att detta var en realistisk politisk linje, men argumentet framfördes. Det är inte möjligt att ha skilda myndighetsåldrar; samma myndighetsålder måste gälla för den mycket lilla grupp av ungdomar som i unga år erhåller förmögenheter som för dem — och det är naturligtvis de allra flesta — som under denna tid inte har någon förmögenhet att förvalta. Det är möjligt att vi får erfarenheter av den nya ordningen, som medför att vi kommer att bedöma dessa olägenheter som så pass små, att det finns anledning att sänka myndighetsåldern ytterligare med ett eller två år. Men erfarenheten är ännu mycket liten, eftersom den nuvarande lagstiftningen tillämpats bara från den 1 juli förra året, alltså mindre än ett år. Vad utskottet huvudsakligen tryckt på är frågan om det nordiska samarbetet. Jag tror att det skulle skapa ganska stor misstro i våra grannländer, om vi utan överläggningar skulle gå vidare och fastställa en lägre myndighetsålder i vårt land. Det är faktiskt så att det nordiska samarbetet ibland blir en broms på reformarbetet. Särskilt på det civilrättsliga området verkar ofta det nordiska samarbetet försenande; en reform kanske försenas ett och ett halvt eller två år. Men vi har, trots dessa olägenheter, velat hålla fast vid det nordiska samarbetet. Jag tror därför att det vore mycket olyckligt, om vi i detta speciella fall gjorde ett avsteg från denna princip. Det var en helt underbar logik — en logik som i varje fall inte jag kan förstå — herr Ohlin redovisade, när han sade att det är en väldigt fin form av nordiskt samarbete om ett land går före och beslutar om någonting mer långtgående än de andra länderna. Man blir litet förvånad över ett sådant uttalande, eftersom herr Ohlin i allmänhtet harangeras som den verkliga experten på nordiskt samarbete. Herr talman!